Herr talman! Det var många intressanta frågor som herr Geijer tog upp i sitt anförande. Först skulle jag vilja säga att det är angenämt att få diskutera med en person som inte försöker ställa motståndarens argument på huvudet. Hittills i dag har vi från oppositionens sida inte varit vana vid detta mera angenäma sätt att diskutera. Det är bara några punkter som jag hinner ta upp i en replik. Herr Geijer trodde att man nu i Västtyskland stimulerade konjunkturen så pass mycket att det verkligen skulle bli en förbättring i Sverige. Ja, det är också min förhoppning, och jag uttalade det i mitt första anförande i dag, men det vore mycket intressant att höra LO:s ordförande säga någonting om när han tror att denna konjunkturförbättring kommer att ske. För min del redovisade jag tidigare i dag att jag tror att i varje fall under första halvåret 1968 kommer läget att vara sådant, att vi för att få en bättre sysselsättning måste göra större insatser än vad regeringen har föreslagit, och jag håller helt med herr Geijer om att man inte kan klara alla sysselsättningsåtgärder bara genom att ge anslag till arbetsmarknadsstyrelsen. När tror alltså herr Geijer att det blir så pass mycket bättre? Från LO-håll har det ju sagts att man inte tror att det blir under första halvåret, och jag delar den uppfattningen. Vidare sade herr Geijer att det nog inte var så dumt att regeringen bara lade fram ett halvdant förslag till skattereform. I det fallet har jag en annan mening. Hela frågan om familjebeskattning väntar på sin lösning, och även arbetsmarknadens representanter i skatteberedningen var överens om att särbeskattningen och marginalbeskattningen skulle tas upp. Sedan sade herr Geijer att han tror att det inte blir några olägenheter för konsumenterna — inga större prisgenomslag genom den skattereform regeringen föreslår. Då återstår frågan om det inte blir någon övervältring. Jag hinner inte gå in på detta om jag också skall ta upp frågan om sysselsättningsförsäkringen. Jag kan med en gång säga att jag lika litet som t.ex. inrikesministern i november 1967 kan svara på alla de frågor som herr Geijer ställde. En hel del av detta har vi upprepade gånger krävt skall utredas, och det är mycket svåra saker. Jag skall dock försöka ange några punkter. Det har för det första ofta uttryckts önskemål från dem som nu sysslar med de nuvarande arbetslöshetskassorna att dessa skall få integreras i ett nytt system. Jag noterar med tacksamhet att herr Geijer icke talade emot en allmän sysselsättningsförsäkring. Det vore också enligt min mening önskvärt om man kunde i en sådan foga in de nuvarande kassorna. Jag hoppas att den utredning, som herr Bengtsson i Varberg leder, skall komma med ett förslag som möjliggör detta. För det andra står många arbetare och tjänstemän i dag utanför de nuvarande arbetslöshetskassorna. Vi tror alltså att den väsentligaste uppgiften för en allmän sysselsättningsförsäkring är att få in dessa människor i den. Om det dessutom går att få in andra grupper, är det så mycket bättre. Jag måste emellertid medge att jag för min del icke kan svara på om det är möjligt. Ett önskemål kan det vara, men utredningen skall ju klara även det spörsmålet. För det tredje sade herr Geijer att det kommer att kosta mycket pengar, och det är vi verkligen medvetna om. Hur skall det betalas? Ja, det är också en sak som är verkligt besvärlig och som vi hoppas att utredningen skall anlägga synpunkter på. Det måste vara ett solidariskt ansvar för hur det skall betalas, därom kan väl ingen tvekan råda. De som eventuellt tycker att det är lätt att svara på detta — och det tycks av minspelet en hel del av dem som är anmälda på talarlistan göra — hoppas jag kommer att ge ett svar, när de tycker att det är så enkelt. För min del är det självklart — jag upprepar det — att det måste vara ett solidariskt ansvar. Det är mycket sannolikt att det blir en fördelning mellan alla de tre grupper som herr Geijer talade om, men den frågan får vi återkomma till. Om vi skall fortsätta en debatt utan att låsa oss fast, herr Geijer, anser jag det vara rimligt att vi försöker att inte binda oss i onödan, om vi nu är överens om målsättningen. Jag har en känsla av att herr Geijer inte hade någonting emot att fler människor får en möjlighet till försäkring vid arbetslöshet. Det finns de som i dag säger att så och så och så skall det vara, och är ni inte med på det så blir det ingenting. Herr Geijer har inte tillhört den gruppen hittills, och jag hoppas att han inte skall tillhöra den i fortsättningen heller. Då får vi nämligen en politisk storstrid, och det tycker jag inte det finns anledning till. Det blir strid, herr inrikesministern, om inget resultat kan presenteras på riksdagens bord, men jag hoppas att vi skall slippa även den striden.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min tacksamhet över att herr Geijer tog upp frågan om arbetslöshetsförsäkringen från en mer allvarlig utgångspunkt än vad regeringens representanter tidigare i dag har gjort. Innan jag går in på frågan om arbetslösheten vill jag säga ett ord om herr Geijers påpekande att regeringens för slag om övergång till mervärdeskatt i alla delar är riktigt. Han tycker att man skall gå i etapper. Även vi inom högerpartiet anser att man vid en sådan reforms genomförande skall gå i etapper. Men om denna omläggning hade påbörjats tidigare, så hade det nu inte enligt vår mening behövt göras en så stor etapp i första omgången. Det är helt enkelt regeringens senfärdighet som tvingar fram en snabbare omläggning av det indirekta skattesystemet än den som regeringen har föreslagit. Låt mig sedan ta upp frågan om arbetslösheten. Herr Geijer har bollat med olika uttryck. Han har talat om allmän arbetslöshetsförsäkring, sysselsättningsförsäkring, inkomstförsäkring och någon form av grundförsäkring. Det finns anledning att se till så att man använder ett begrepp i det här fallet. Det riktiga är naturligtvis att tala om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vad menar man då med det? Inom högerpartiet har vi kunnat konstatera — och det har säkerligen också både regeringen och Landsorganisationen gjort — att cirka en miljon inkomsttagare står utanför den frivilliga försäkringen. Det är möjligt att omkring hälften eller upp emot 600000 av dessa skulle kunna infogas i det frivilliga system som för närvarande finns. Lyckas man med det, har man kommit en god bit på väg. Men kvar står ändå cirka 400 000 inkomsttagare. Å andra sidan vet ingen i dag vad detta är för människor. Vad är det för yrken de har? Arbetar de hela dagen? är de tillfällighetsarbetare? Är det kvinnor som tillfälligtvis tar arbete och som över huvud taget inte bryr sig om ett regelbundet yrkesarbete? Det är frågor som måste undersökas och utredas innan man kan ta slutgiltig ställning till hur en allmän arbetslöshetsförsäkring skall kunna utformas. Det är bakgrunden till att vi som målsättning har en allmän arbetslöshetsförsäkring men att vi anser att KSA utredningen skall få sådana ändrade direktiv att utredningen med prioritet kan gripa sig an denna fråga. Slutligen vill jag i all korthet — eftersom jag ser att tiden har gått ut — nämna att herr Geijer citerade ur någon broschyr — ehuru inte fullständigt — om att vi från högerpartiet skulle ha sagt att arbetslöshetsförsäkringen är avsedd att befria företagarna från ansvar. Nej, herr Geijer, så är det inte. Men vi har en mängd mindre arbetsgivare i detta land, 300 000, 400 000, och de kan inte klara sitt ansvar gentemot de anställda om dessa inte har en trygghetsförsäkring. Det är alltså en vädjan om solidaritet inom ramen för en allmän arbetslöshetsförsäkring som högerpartiet framställer.

Herr talman! Då man talar om sysselsättningen bör man särskilja två begrepp. Det ena är att man skall tänka på att vidta åtgärder för att skapa arbetstillfällen. Där kommer bl.a. investeringarna in som en viktig faktor. I det avseendet kan man inte påstå att budgeten är särskilt gynnsam för näringslivet, och det har också Industriförbundets ordförande uttalat. Om man å den andra sidan benämner det så, att man vill bota de skador som uppkommer, d. v. s. man vill hjälpa dem som är arbetslösa, då har jag redan tidigare betygat att i budgeten har avsatts stora belopp för den sidan av sysselsättningsfrågan. Beträffande investeringarna är det riktigt, som herr Geijer sade, att i en dämpad konjunktur blir ju investeringarna inte ökande. Men under de fyra, fem första åren av 1960-talet hade vi ju också stillastående eller stagnerande investeringar för industrin i vårt land. Det beaktade inte regeringen trots ständiga påpekanden. Sedan skulle jag också vilja fråga vad herr Geijers uppfattning är om den nuvarande högräntan och på vilket sätt den inverkar på investeringarna och om vi skall fortsätta med den politiken. Jag noterar också en intressant sak som herr Geijer säger beträffande skatten. Han säger att det hela skulle ske etappvis. Jag vet inte om herr Geijer då menade att om det skulle vara företagsvänligt, skulle man alltså inte ha infört arbetsgivaravgiften. Men den skulle man senare ta itu med. Det har nämligen för ganska länge sedan gjorts eit uttalande från Landsorganisationens sida — som jag tycker var alldeles riktigt — att en företagsbeskattning egentligen verkar som en omsättningsskatt därför att företagen ju tar ut det där beloppet senare. Det kommer man inte ifrån, och då blir det en omsättningsskatt via företagen. När det gäller arbetslöshetsförsäkringen är väl herr Geijer och jag fullkomligt eniga om en sak, nämligen att den som oförskyllt blir arbetslös skall ha hjälp på något sätt. Nästa problem att diskutera blir på vilket sätt detta skall betalas. Ja, kostnaden blir egentligen densamma eftersom vederbörande skall ha sin hjälp. Man kan diskutera om avgiften skall betalas över budgeten, om arbetsgivaren skall betala den eller om försäkringstagaren själv skall betala den. Är denna fråga så väsentlig? Nu säger vi att arbetsgivarna betalar avgifterna till ATP, men jag tror att herr Geijer är ense med mig om att arbetstagarna naturligtvis har förtjänat dessa pengar. Man säger inte att arbetsgivaren betalar ut detta utan vidare, utan arbetstagarna har tjänat in dessa pengar. Går man in på detta resonemang blir inte finansieringsproblemet så besvärligt. Den arbetslöse skall ha hjälp, och då kan man diskutera vilken väg vi i det fallet skall gå. Man frågar också hur försäkringen skall se ut. Ja, det finns ju ett par exempel. Jag vet inte varför man så ogärna gör jämförelser. Socialministern skulle kunna ge exempel, ty vi har ju en sjukförsäkring som träder in vid ett inkomstbortfall. Pensionärerna klagade mycket över att de inte fick del av sjukförsäkringen på samma sätt, men det är ju ett inkomstbortfall man vill kompensera. Det är samma sak i detta fall. Har vi friställt en jordbrukare och han inte kan beredas arbete så bör han kompenseras. Jag använder herr Strängs terminologi. Han talar inte om skattehöjningar utan om inkomstförstärkningar, inte om arbetslösa utom om friställda o. s. v. Blir någon friställd så har han inte något arbete. Det är den förklaring jag vill ge. Nog kan vi komma överens om hur det skall ordnas, men viktigast är att vi är eniga om att det bör lämnas en ersättning till alla dem som drabbas av arbetslöshet.
Herr talman! Herrarna från oppositionen är glada över att jag inte haft något att erinra emot en allmän arbetslöshetsförsäkring. Jag vill då säga att jag inte kan tala emot något som jag inte vet vad det är. Jag har försökt att ställa frågor härom men har fått ganska bristfälliga svar. Herr Holmberg säger att jag har bollat med olika uttryck, allmän arbetslöshetsförsäkring och inkomstförsäkring. Det är inte jag som har bollat med detta utan det är oppositionen. Men så tilllägger herr Holmberg att det naturligtvis bör vara en allmän arbetslöshetsförsäkring.

I det fallet var det inte acceptabelt att något skulle utredas, då skulle svar lämnas på förhand, men om man frågar vad man från oppositionen menar med sitt förslag får man till svar att det skall utredas. Går det inte åtminstone att svara på frågan hur ni vill att det hela skall finansieras? Skall försäkringstagarna själva betala, skall arbetsgivarna betala, skall det gå över budgeten eller skall det vara en kombination? Det är en så pass elementär fråga att man bör kunna lämna ett svar på den när man presenterar ett krav. Får hemmafruarna vara med i försäkringen? Skall det vara en allmän sysselsättningsförsäkring? Vi har någon miljon hemmafruar som skulle vilja ha något arbete men som av olika omständigheter inte kan få ett arbete. Det kan bero på geografisk belägenhet eller annat. Skall de få ersättning från en allmän inkomstförsäkring som högern har föreslagit? Ni bör väl ha gjort klart för er något vad det är frågan om innan ni framför ett förslag. Av de rent löneanställda som nu står utanför är det väl i verkligheten få som icke kan vinna inträde i redan befintliga arbetslöshetskassor. När det gäller enskilda företagare har enligt Veckans Affärer en del organisationer — Lasttrafikbilägareförbundet, Taxiförbundet, Omnibusägareförbundet 0. S. V. — sagt att de avvisar en allmän arbetslöshetsförsäkring eller en allmän sysselsättningsförsäkring. Även RLF avvisar en sådan försäkring, ehuru på annat sätt. När nu den här debatten har pågått så länge och de borgerliga med stor frenesi yrkat på en så vital ändring i sociallagstiftningen, bör de, samtidigt som de för fram kravet så hårdhänt, också tala om något så när vad det hela innebär.

Herr talman! I sitt senaste anförande var herr Geijer riktigt stygg mot sina partivänner i regeringen, men det tänkte han kanske inte på. Herr Geijer sade ju: Skall man inte ha huvuddragen klara för sig i ett förslag, innan man anser att något bör göras? Det är alltså en direkt kritik mot inrikesministern, som har tillsatt en utredning om kontantunderstödsverksamheten och därvid icke deklarerat hur denna verksamhet skall finansieras. Han har i stället sagt att utredningen skall överväga olika finansieringsalternativ. Regeringen vet alltså inte vilken finansieringsform den bör bestämma sig för. Men när vi kräver att denna statliga utredning skall få vidgade uppgifter, dvs. ett besked från regeringen om att också ta snabbt upp frågan om en allmän sysselsättningsförsäkring, då tycker herr Geijer att vi skall tala om i detalj hur försäkringen skall finansieras, innan vi för fram detta krav till regeringen. Herr Geijer måste väl ändå erkänna att det inte går ihop. Herr Geijer var långt ifrån den argumenteringsmetod herr Erlander begagnade i förmiddags, men han tog ett tuppfjät åt det hållet. Det är orimligt att begära att man skall ha klart i detalj vilken finansieringsmetod man bör välja. Låt oss se, herr Geijer, på alla de socialförsäkringar vi nu har och de många olika finansieringsmetoderna för dessa! Vi har upprepade gånger sagt — den saken var uppe i skatteberedningen — att tiden torde vara inne för att åstadkomma större enhetlighet i fråga om finansieringen av socialförsäkringarna. Jag skulle tro att herr Geijer också är intresserad av detta, men om herr Geijer i en replik till mig skulle säga att han hyser ett sådant intresse, så kommer jag inte att kräva att herr Geijer omedelbart skall ha klart för sig hur denna finansieringsfråga i så fall i detalj skall ordnas, ty det är fullkomligt orimligt att begära det. Inrikesministern har inte klarat av uppgiften utan har satt till en utredning som skall tala om för honom vad han lämpligen bör tycka. Sedan får han ju tycka vad han vill, och det får vi också, när förslaget kommer. Den väsentliga frågan är ju i alla fall, om socialdemokratin vill vara med om att man utreder frågan om en arbetslöshetsförsäkring som omfattar fler människor än de nuvarande. Att det föreligger stora svårigheter när det gäller att bedöma hur långt man skall gå vet vi alla, och det vet alldeles säkert den utredning som sysslar med saken.

Då finge vi ett resultat av förstakammardebatten också.

Herr talman! Man råkar ofta ut för felceitat och feljämförelser. Jag är ledsen att säga det, men herr Geijer har tydligen gjort det, då han citerade en skrift, som han hänförde till högerpartiet, om att vi skulle begära en allmän inkomstförsäkring. Det är Studieförbundet Medborgarskolan som har en sådan diskussion i gång, och skriften hänför sig till författaren. Denne säger att skriftens innehåll är »bestämt av hans personliga bedömning av vad som är särskilt viktigt». Det är alltså författarens uppfattning. Min personliga bedömning här i talarstolen är att vi skall tala om en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är alltså högerpartiets uppfattning. Vad Studieförbundet Medborgarskolan, ABF eller andra studieförbund anser behöver vi inte diskutera i denna kammare. Vidare säger herr Geijer att han inte kan tala emot någonting som han inte vet någonting om. Han kan alltså inte tala emot en allmän arbetslöshetsförsäkring, och det är vi glada för. Vi är dock överens om att vi måste undersöka vilka möjligheter vi har att upp nå det mål som de borgerliga partierna har uppställt, nämligen att åstadkomma en allmän arbetslöshetsförsäkring. Vi har i dag över 600 000 personer som är fackligt organiserade och arbetande inom yrkesområden, där de borde ha möjlighet att ansluta sig till en arbetslöshetskassa men ändå inte har gjort det. Av dessa är det över 100 000 personer, som tillhör fackorganisationer med arbetslöshetskassa, och 500 000 personer i fackorganisationer utan arbetslöshetskassa. Det är i första hand dessa personer som det gäller. Därutöver finns det, som jag tidigare påpekade, en grupp människor om vilka man inte vet vilket yrke, vilken inkomst och vilken ställning i arbetslivet de i dag har. Där finns anledning för statsmakterna att undersöka om inte även deras trygghetsförhållanden bör kunna lösas genom en allmän arbetslöshetsförsäkring. Det är ju den problematiken som vi resonerar om. Jag kan inte förstå att herr Geijer, som ju i andra sammanhang självfallet vill slå vakt om arbetstagarnas intressen — det är naturligt — inte vill biträda ett förslag som syftar till att ge en ökad trygghet. Jag skulle vilja sluta mitt anförande med att fråga herr Geijer: Vad har herr Geijer gjort i sin egenskap av ledamot i denna kammare för att se till att de många människor som i dag har möjlighet att ansluta sig till en arbetslöshetskassa och få trygghet verkligen gör det? Det skulle verkligen vara en uppgift för herr Geijer att gripa sig an med.

Herr talman! Herr Geijer sade att han inte visste vad vi menade. Jag tyckte dock att det rådde enighet om att den som nu blir arbetslös skall få ersättning. Det var ju det som vi diskuterade. Därom råder väl ingen tvekan. Herr Geijer påstod att herr Dahlén, herr Holmberg och jag hade nämnt ordet utredning, men det var faktiskt så att jag inte nämnde ordet utredning. Jag ansåg nämligen att om vi i princip var eniga om vart vi ville komma, fick utredningen sedan fortsätta arbetet. Nu skall jag emellertid tala om utredningen, ty jag skall citera några rader ur direktiven för utredningen. Där står bl.a.: »Skulle utredningen finna att någon form av obligatorisk försäkring behövs, bör möjligheterna att samordna den med den nuvarande frivilliga försäkringen undersökas. är detta inte möjligt bör också andra lösningar prövas. Självfallet måste också undersökas vilka finansieringsformer som är lämpligast vid olika försäkringssystem.» Ja, det är något om vad utredningen menar att man skall göra i detta fall. När det gäller betalningen för detta kan vi i stora drag säga, att kostnaderna kommer att betalas av produktionen. Betalningen skall givetvis komma från det som arbetarna själva producerar och företagarna hjälper till med. Men sedan kan man naturligtvis, som utredningsdirektiven säger, diskutera i vilka former pengarna skall utgå. Herr Geijer talade i sitt första anförande om företagens ansvarighet. Här får vi räkna med den besvärligheten att en hel del företag kommer att sluta på sådant sätt, att det tyvärr inte finns något att ta från dem; allting blir helt enkelt slut. Och då anser jag det självklart att vi på något sätt måste hjälpa dem som blir arbetslösa. Att de mindre och de små företagen skulle vara besvärligast är en uppfattning som jag inte delar. I många fall torde den mindre företagsamheten inte ha orsakat några besvärligheter alls. Jag tror exempelvis inte att den småländska småindustrin har ställt till några besvärligheter på arbetsmarknaden, utan den har själv tagit hand om sådana problem.
Herr talman! Min förmodan redan före denna debatt var att de borgerliga partierna ytterst litet hade gjort klart för sig vad de egentligen avsåg, och jag tror mig ha fått det bekräftat i debatten. Det enda som tycks mig ha klarnat något är att man avser en allmän arbetslöshetsförsäkring, d. v. s. löneanställda. Detta skulle innebära att de borgerliga trots talet om inkomsttrygghetsförsäkring, eller vad det nu heter, inte avser andra än löneanställda och alltså utesluter alla kvinnor liksom hela sektorn fria företagare o. s. v. Det är ett klarläggande som jag tycker mig ha fått i denna debatt och som kan vara värdefullt i och för sig. Herr Holmberg berörde i sitt senaste anförande de nuvarande arbetslöshetskassorna och frågade anklagande vad jag hade gjort för att få en större anslutning. Ja, de nuvarande kassorna är frivilliga, som det heter; ingen kan tvingas att ansluta sig, önskar någon stå utanför måste det respekteras. Å andra sidan är det möjligt att ansluta sig enbart till arbetslöshetskassan utan att därför vara fackligt organiserad. Trots detta är det ganska många som föredrar att stå helt utanför det nuvarande försäkringssystemet. Naturligtvis kan detta beklagas, men många människor tänker ju inte så mycket på den tid som kan komma, med ogynnsamma förhållanden och svårigheter sådana som vi upplever för närvarande. Detta är det faktiska förhållandet — den frivillighet som nu råder innebär att många föredrar att icke ha något försäkringsskydd vid arbetslöshet, trots att villkoren ekonomiskt sett är mycket moderata. Jag är övertygad om att den nuvarande försäkringen kostar mycket mindre än en obligatorisk försäkring skulle göra, eftersom administrationskostnaderna i det nuvarande arbetslöshetskassesystemet är så låga. Men jag tror att det vore klokt om de borgerliga för framtiden, när man skall diskutera frågor där människor i så hög grad är med i bilden, ville vinnlägga sig om att föra ett resonemang som icke i första hand tar sikte på att värva röster i ett kommande val. Det har deras argumentation hittills i denna fråga varit inriktad på. Och detta har gjort att folk i allmänhet, ute på fältet, vet ytterst litet om vad som ligger i de olika begreppen. Detta är minsann inte en fråga som man bör använda för att söka övertyga folk om att de skall rösta på ena eller andra sättet. Nej, man skall i stället ge klara besked om vad man vill och presentera det för valmanskåren och alla berörda, så att förslagen kan prövas ordentligt. Men argumentera inte för en viss försäkringsform förrän man något så när vet vad man själv avser att den skall innebära! Jag vill understryka detta eftersom det gäller en viktig del av hela den besvärliga situation som vi befinner oss i, där många, många löneanställda här i landet är mycket hårt trängda.

Herr talman! Låt mig allra först göra några kommentarer till en sak som för mig ter sig mycket underlig, nämligen när LO:s ordförande — »LO-basen» — här uppträder på ett sådant sätt att man får den uppfattningen, att en allmän och för alla lika arbetslöshetsförsäkring icke accepteras från LO-håll. Jag är medveten om att det finns en utredning rörande denna fråga, och från centerpartiets sida har vi i en tidigare utredning klart uttalat att vi är beredda att solidariskt, när vi har fått bättre besked av den nuvarande utredningen, dela de kostnader för samhället som en sådan försäkring för med sig. LO:s chef frågar nu: Vad vill oppositionen? Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga herr Geijer: Vill LO och herr Geijer över huvud taget ingenting göra för att lösa dessa frågor på ett rättvist sätt? När man sedan i bilden tar med hemmakvinnor 0. s. v. kommer man in på ett område, herr Geijer, som kanske är litet farligt att fortsätta att diskutera. Då kan vi ju även föra in i bilden det system som för närvarande är rådande när det gäller ATP. Ytterligare en sak förundrar mig i rätt stor utsträckning, nämligen när LO:s bas står i den här talarstolen och säger, att de mindre och medelstora företagen har mindre ansvar för de anställda än de stora företagen. Vi skulle kunna bevisa att så icke är förhållandet. Själv bor jag i en kommun där vi har små och medelstora företag, och de flesta i den här kammaren är väl i en liknande situation. Se hur de stora koncernerna bär sig åt i nuvarande konjunkturläge, herr Geijer, och se hur de små och medelstora företagen får kämpa för att över huvud taget klara det som är det väsentliga i samhället i dag, nämligen tryggheten. När jag i dag har lyssnat till statsministern i anledning av finansministerns budgetförslag har jag frapperats av att regeringen här bygger upp ett försvar, icke en förklaring. Om man studerar finansplanen, finner man att det finns mycket litet som har med framtiden att göra, herr finansminister. Förra året spådde finansministern att det skulle bli en konjunkturuppgång år 1968. Nu skriver vi årtalet 1968. De tendenser, som kan avläsas för konjunkturutvecklingen under de närmaste åren, är fortfarande mycket osäkra, vilket finansministern själv har betygat i medkammaren. Under hösten har i åtskilliga länder inom OECD-området ett element av ekonomisk-politiskt lurpassande tillkommit. De länder i Västeuropa som i dag vågar att på egen hand sätta i gång en efterfrågestimulerande politik är mycket lätt räknade. Västtyskland har excellerat i en deflationistisk politik, och Storbritannien försöker att tillgodogöra sig vinsterna av devalveringen och vidtar dessutom strama åtgärder såväl på socialpolitikens område som när det gäller försvaret. Även om vi inte hamnat i samma situation — det vill jag mycket starkt understryka — som de här åberopade länderna, så utgör årets budget ett observandum i samma anda. Att årets budget skulle bli ganska spartansk förbereddes svenska folket på redan i höstas, när herr Sträng sade att svenska folket nu är ganska skattetrött och att vi inte kan gå längre på den vägen. Det får vi väl i rimlighetens namn hålla finansministern räkning för, ty så är i själva verket förhållandet hos gemene man.

Av den anledningen finns väl inte så mycket att anföra i detta konjunkturpolitiska läge. Det är självklart att sparandet är nödvändigt. Man kan ju över huvud taget icke göra nya investeringar om det inte sker ett nysparande i sambhället. Men på utgiftssidan är utrymmet intecknat i förväg av reformer som riksdagen tidigare beslutat om.

Herr talman! Man har inom regeringen tillgång till experter på ett sätt som inte oppositionen har, och man kan förutse den statsfinansiella ram som borde kunna ge utrymme för en ny reformverksamhet. Vi måste beklagligtvis säga, att konjunkturen är sådan, att den nuvarande regeringen över huvud taget icke har möjligheter att föreslå någon ny reformaktivitet. Man talar om nya principer för budgetbehandlingen och man säger att man skärskådar olika anslag lika noga och gör bedömningen av prioriteringen mycket noggrant. Det synes mig som om vi i dag inte har en politisk regering utan en expeditionsministär. Det är utan tvivel trygghetsfrågorna som bör stå i centrum för riksdagens arbete för närvarande. Vi har väl anledning att säga, att det man kunnat satsa på rör i stort sett trygghetsfrågorna. Inom centerpartiet är vi beredda att motionsvis på samma sätt som tidigare fullfölja vår uppfattning när det gäller tryggheten. De arbetslösa är betydligt flera än vad som framgår av den ofullständiga statistiken. Många anser det lönlöst att söka arbete därför att de tidigare inte har haft arbete. Det gäller främst ungdomar i vårt samhälle. Dessutom finns det en växande grupp av undersysselsatta, åldringar och andra människor. Arbetslöshet är naturligtvis i princip oacceptabel. Till den sociala och humanitära sidan kommer att man slösar med resurser i samhället som skulle kunna användas på ett bättre sätt. Samma resonemang gäller helt naturligt för icke utnyttjad kapacitet på kapitalsidan. Det är, herr talman, angeläget att understryka att den form av provisorier, som utgörs av beredskapsarbeten och omskolningskurser, som den arbetslöse många gånger inte har någon större nytta av, inte får betraktas som en lösning i fortsättningen. Så som vi ser det från centerpartiet och även kommer att föreslå gäller det att skapa en meningsfull sysselsättning över huvud taget. För statsmakterna gäller det nu att satsa mera på långsiktiga program och värderingar än, herr talman, på skyddsnätsbetonade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Såväl i finansplanen som i sin presentation av budgeten har finansministern överraskat med att i stort sett acceptera den nuvarande arbetslösheten och dessutom betrakta samhällsekonomin som något så när balanserad. Det måste anses som ett cyniskt resonemang. I varje fall måste alla arbetslösa uppfatta det så, och detta med all rätt. Dessutom är det en anmärkningsvärd åsiktsförändring som här har skett. Ti digare har herr Sträng och andra socialdemokratiska statsråd sett ned på övriga stater — främst inom EEC — där man redan tidigare än vi har prioriterat priser och löner på bekostnad av den fulla sysselsättningen. Det är svårt att se hur det som tidigare varit så förkastligt helt plötsligt har kunnat bli acceptabelt. Det sägs ibland att finansministern tagit intryck av sina kolleger i den grupp som brukar kallas »De tio». Det är kanske så. Det allvarliga i läget är för närvarande dels den låga investeringsviljan, dels det höga kostnadsläget. Orsaken måste vara att vårt höga kostnadsläge inger oro hos industrin och företagarna och därmed hindrar icke nödvändig investering. Konkurrensförmågan har dessutom helt naturligt försämrats genom den fortsatta inflationen. På grund av den oro som uppstod på valutamarknaden som följd av devalveringen i England ansågs det nödvändigt att Sverige rekordartat höjde sitt diskonto. även om man har en annan uppfattning om devalveringens verkningar för vårt land, kan man väl säga att en olycka kommer sällan ensam. Konjunkturläget torde kräva att vi mycket snart får en räntesänkning. Den begränsade satsning som regeringen förmår göra på utgiftssidan gäller i första hand arbetsmarknaden och lokaliseringspolitiken, en prioritering som för närvarande är självklar. Dessutom höjer man hjälpen till u-länderna med cirka 100 miljoner kronor. Den senare målsättningen anser jag vara synnerligen blygsam. Herr Strängs trettonde budget — olyckstalet är tendentiöst — lider av försummelser under de feta åren. Det tar tid att reparera underskottet i bytesbalansen och vådorna av de senaste årens penningvärdeförsämring. Tyvärr är det för många människor en plågsam väntan, som i regel drabbar de sämst ställda.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande gå in på en sektor som endast ytligt behandlats under remissdebatten hittills, och det är det familjepolitiska programmet, som ju ändå är av stort intresse för stora grupper av medborgare. Bland de verkligt väsentliga förslag till utbyggnaden av vårt välfärdssamhälle, som socialdemokraterna utlovat skulle ske under 1968, torde väl inget ha tilldragit sig så stor uppmärksamhet som det familjepolitiska programmet och — vill jag tillägga — uppväckt så stora förväntningar. Dessa förväntningar grundade sig naturligtvis på de utiryckliga löften som socialdemokraterna med regeringen i spetsen gav under den föregående valperioden. Nästa år, alltså 1968, har man sagt, skulle minsann något stort ske. Då skulle man börja tillämpa principen att familjer som har omvårdnaden om barn skulle få det stöd de behövde. Gränsen för samhällsstödet skulle inte förbli civilståndet utan i stället förekomsten av barn som behövde stöd och vård. Socialdemokratiska talesmän och även socialdemokratisk press tävlade om att framställa 1968 som det år då något stort skulle ske.

Det är, sade utrikesministern, de positiva förslag som vi kommer att utarbeta under den kommande valperioden. Den valperioden är nu slut, och vad har skett? Hur har det gått med dessa fagra löften? De har mest försvunnit i ett dimhöljt fjärran. I varje fall kan man inte skönja någon familjebalk.

Det blev också som det blev. Dels tillsattes familjeskatteberedningen, och den är ju ännu inte färdig varför man alltså inte vet någonting om dess resultat, och dels den familjepolitiska kommittén. Något direkt samarbete mellan dessa två tycks inte ha ägt rum, vad det nu kan bero på. Men ännu mera betänksam hade man väl anledning att bli, när direktiven för den familjepolitiska kommittén gjordes utomordentligt snäva. Det gällde mest en omfördelning av pengarna mellan barnfamiljerna och inte en rättvis fördelning mellan dessa och andra grupper av inkomsttagare. Den familjepolitiska kommitténs betänkande, i vilken de differentierade barnbidragen tilldrog sig den största uppmärksamheten, var verkligen en konstig lunta. Den utsattes också för så stark kritik att den inte kunde läggas till grund för en proposition — detta var ju alldeles uppenbart, fastän statssekreteraren i socialdepartementet hade suttit som ordförande i kommittén. Vad som kan plockas fram ur ruinerna av detta genomskjutna förslag är en ökning av familjebostadsbidragen på 150 miljoner från den 1 januari 1969. Det är alltså vad barnfamiljerna skall få. En enkel matematisk ekvation har redan reducerat denna summa till 75 miljoner kronor i statsverkspropositionen. En särskild proposition har aviserats till vårriksdagen. Vad denna i övrigt skall innehålla får man tills vidare gissa sig till. Några detaljer vet man inte, men av de stora bragelöftena har det tydligen blivit vad man skulle kunna kalla en västgötaklimax. Barnbidragen och en höjning av dessa kommer uppenbarligen att förbigås med tystnad. De står kvar på 900 kronor om året — ett belopp som inte tar hänsyn till penningvärdeförsämringen och inte innebär någon standardhöjning för barnfamiljerna. Men så kan vi helt enkelt inte ha det i framtiden. En generell höjning av barnbidragen som möjliggör för familjer med barn och framför allt för barnfamiljer med små inkomster att leva på en standard, som är något så när likvärdig med vad andra grupper i samhället har, är väl en så viktig faktor i inkomstutjämningen att den måste tas med vid uppgörandet av budgeten. Ingen inbillar sig väl ändå att inte också kostnaderna för barnen har stigit i takt med andra priser och bidrar till att sänka familjens standard? Vid föregående riksdag begärde vi ett förslag till i år på en höjning av de allmänna barnbidragen så att barnfamiljerna får dels kompensation för de prisstegringar och skattehöjningar, som har inträffat efter den 1 juli 1965, och dels en reell standardförbättring. Socialdemokraterna sade nej under hänvisning till den stora familjereform som skulle komma. Smulorna av den ser vi nu. Vi anser det vara rimligt att undersöka alla möjligheter att tillgodose barnfamiljernas rättmätiga krav, och jag såg till min glädje i pressen i går, att de socialdemokratiska ungdomarna redan har räknat ut att barnbidraget bör höjas med 100 kronor om året. Deras hjälp kan man i så fall räkna på, om man utgår ifrån det beloppet. Regeringen skjuter framför sig som kompensation till barnfamiljerna den förut nämnda höjningen av familjebostadsbidragen och en annan fördelning av dessa. Denna höjning har med sin orimliga utformning länge mött en så stark kritik från många håll att en reform inte längre kan uppskjutas. I och för sig är det ingen önskvärd form av bidrag, eftersom det dels är konsumtionsinriktat och dels i praktiken, med vår nuvarande hyresmarknad, verkar så uppenbart orättvist. Den som har en dålig bostad får inget bidrag av samhället förrän han får en bättre bostad, och den bättre bostaden kan samhället inte ge honom. Finns den till äventyrs så är den för dyr, och han har inte råd att betala den. Det är verkligen en cirkelgång som närmast är komisk, om den inte vore så tragisk för många barnfamiljer. Även ett reformerat familjebostadsbidrag är i längden otidsenligt och kan med nöd accepteras som ett provisorium. Det bör ersättas av en rejäl höjning av barnbidraget och ett extra familjetillägg till flerbarnsfamiljer med små inkomster. Vad har det blivit av vårdbidragen, som också togs upp i den partiledardebatt som jag citerade ur? De skulle ju ingå som ett led i den stora familjepolitiska reformen. Denna bidragsform lär bli behandlad i familjepolitiska kommittén — i varje fall ingår den i direktiven. Ait plocka in dessa bidrag som en ny pusselbit i en bild, där en del bitar ligger upp och en del ned eller också härsan och tvärsan är ingen avundsvärd uppgift. Det lär inte vara mycket att vänta på. Vårdbidraget måste avvägas mot såväl barnbidragen som förvärvsavdragen, och någon samordning tycks inte vara under övervägande. Bedömt som en bidragsform i och för sig utan anknytning till de övriga bidragsformerna, kan jag inte förstå att den kan bli det stöd för barnfamiljerna som vi — vilka för övrigt var de första som väckte förslaget — syftade till. Barntillsynen hör också till det som länge varit eftersatt. 60 000 barn i detta land, vilkas båda föräldrar arbetar utom hemmet, hänger mer eller mindre i luften utan tillsyn. Detta fastslås i det betänkande som familjedaghemsutredningen nyligen har lagt fram. Det är inte underligt att bördan av 60 000 barn så småningom blivit regeringen och det socialdemokratiska partiet alltför tung. Därför kommer det nu ett förslag till utökning av barntillsynen i år i en åtminstone för socialdemokraterna ny form. Man satsar på familjedaghem vid sidan av vad man kan kalla de vanliga daghemmen. Men det är förvisso ingen ny upptäckt av socialdemokraterna att familjedaghemmen möjligen kan utgöra ett komplement till de vanliga daghemmen med anspråk på att kommunerna skall få statsbidrag även till dem. Redan 1962, dvs för sex år sedan, motionerade vi inom folkpartiet om ett statsbidrag till familjedaghemmen, och först nu är regeringen beredd att föreslå detta. Sedan år 1962 har vi upprepat motionen — jag tror varje år. Undra på att man själv finner sig något tjatig! År efter år har dock vårt förslag mötts av ett bestämt motstånd. Familjedaghemmen borde inte understödjas av staten, ty det ansågs vara direkt farligt för barnen att tas om hand i enskilda hem. Ett stimulansbidrag skulle vidare föranleda snåla kommuner att inte bygga daghemsplatser. Outbildade mammor skulle ersätta den välutbildade personalen. Det skulle inte finnas någon kontroll över verksamheten. Alltihop var alldeles förfärligt! Något positivt uttalande för det här barntillsynssystemet har jag inte kunnat hitta i riksdagsprotokollen förrän för två år sedan. Då anslöt sig dåvarande statsrådet fru Lindström till förslaget. Och hon skrev förresten sedan en alldeles utmärkt artikel i tidningen Vi för att stödja förslaget och driva fram en lösning; det skall ärligen påpekas. Familjeminister Odhnoff, som väl knappast kan påstås ha satt sin stämpel på den framtida familjepolitiken, har i sina uttalanden verkat mycket mer ambitiös att genomföra en reform än vad det här resultatet vittnar om. Hon gjorde i alla fall tidigt under sin statsrådstid ett positivt uttalande just för den här formen av barntillsyn. Men det måste vara rätt trist för en familjeminister att ingenting kunna göra av de goda intentioner, som hon tydligen har haft, och det är inte minst trist för kvinnorna. De är ju inte direkt betjänta av bara prat och skådespel. De behöver ju också litet bröd. Har det hänt något under de senaste sex åren, som direkt föranlett det förslag som vi nu äntligen har fått. Har det gjorts några vetenskapliga under? sökningar, där man har kommit fram till att det inte är så förfärligt farligt för en del barn att omhändertas i enskilda hem under kontroll och med dagmammor som har en viss utbildning? Vad är det som gjort att det har blivit lättare att smälta det här förslaget nu än förut? Enligt vad jag kan se har det inte skett någonting. Saken är väl helt enkelt den att socialdemokraterna inte förrän nu har haft viljan och förmågan att lägga fram ett förslag. Men hade vi haft detta system genomfört redan för några år sedan, hade åtminstone en del av de 60 000 barnen fått bättre vård än vad som har varit fallet. Jag kan inte begripa att det skall behöva ta sex år att utreda ett så relativt okomplicerat problem som frågan om hur familjedaghemsbidraget skall utgå, vilken kontroll som skall utövas och vilken utbildning som behöver ordnas. Det finns betydligt svårare problem som har lösts på betydligt kortare tid. Nu kommer i alla fall ett förslag. Ett anslag till statsbidrag till kommunerna för familjedaghem är upptaget i statsverkspropositionen, och det är ju verkligen tacknämligt. Det förefaller kanske vid ett ytligt betraktande vara ett mycket rimligt — för att inte säga billigt — anslag, men det beror helt enkelt på de spärrar som familjedaghemsberedningen satt upp, förutsatt givetvis att dessa godtas i den kommande propositionen. Och man har ju anledning att misstänka att så blir fallet, därför att bidragsbeloppet skulle bli relativt lågt. Spärrarna verkar nämligen så, att en mängd kommuner aldrig kommer att få något stimulansbidrag. är invånarantalet i en kommun under 10000 måste det finnas en daghemsplats per 100 invånare, och över 10 000 en daghemsplats per 200 invånare. Den andra spärren gäller enbart för kommuner med över 10000 invånare. I de kommunerna måste det finnas lika många daghemsplatser som familjedaghemsplatser, och statsbidrag ges endast till familjedaghemsplatser därutöver — inte till grundplatserna, om jag får använda det uttrycket. Hur egendomligt systemet verkar kan man läsa sig till av remissuttalanden som redovisats i utredningen. Åstkilliga instanser har starkt kritiserat just spärrsystemet. Länsstyrelsen i Östergötland t.ex. har räknat ut att endast tre kommuner i hela länet skulle bli berättigade till bidrag. Då undrar man inte på att det blir billigt. Det vore bara bra om bidraget verkligen bleve en stimulans för kommunerna att komplettera sina barnstugeplatser med barntillsyn i enskilda familjer, men man misstänker starkt att detta inte blir fallet.

Det råder ingen tvekan om detta. Familjedag hemmen anses av alla endast vara ett komplement till barnstugeplatserna. Man får naturligtvis vänta och hoppas att finansministern ser över den proposition som kommer. Jag hoppas verkligen också att departementschefen inte skall räkna lika finurligt som det har gjorts i utredningen. Som sammanfattning, herr talman, skulle jag vilja säga för det första att den samordning av familjestödet som så storslaget har utlovats mest har blivit snömos, för det andra att barnbidraget urholkas år från år; det ekonomiska läget blir försämrat för barnfamiljer med små inkomster. För det tredje; i kikaren mot nya djärva mål som socialdemokraterna har skaffat sig finns i varje fall inte barnen. Oppositionspartierna har ofta beskyllts för att komma med överbud. Jag kan inte finna det mer förenligt med moraliskt ansvar att socialdemokraterna inför väljarna framträder som alla goda gåvors givare men sedan inte har kraft eller vilja att infria sina löften. Och detta när de ändå har säte i kanslihuset.

Herr talman! Det har omvittnats i dag att vi nästan dagligen får läsa i tidningspressen meddelanden cm att företag läggs ned eller varslar om nedläggelse. De arbetslösas antal stiger för att nu vara uppe i nära 100000 om man medräknar dem som omskolas eller sysselsättes med beredskapsarbete. Ingen kan vara tillfredsställd med denna utveckling som inom sig rymmer många tragedier. Man skyller det gärna på strukturomvandlingen, som utgör en näringslivets nödvändiga anpassning till de nya förhållanden som vi står inför. Så kan man kanske säga, men om vi vill vara ärliga måste vi gå till grunden för att utröna den egentliga orsaken. Efter vad jag kan förstå står orsaken att finna i en under många år långt gående inflation som kanske främst avspeglar sig däri, att vi under en tioårsperiod fått se statens utgifter öka med inte mindre än 20 miljarder. Det är väl alldeles tydligt att sådant inte sker ostraffat. En omedelbar följd härav har blivit att vårt allmänna kostnadsläge har gått krafiigt i höjden med stora svårigheter för näringslivet. Då härtill kommer en allmän konjunkturdämpning ute i världen är det ganska naturligt att vi får stora svårigheter att möta konkurrensen. Näringslivet försöker lösa den uppkomna situationen på olika sätt. Företag går samman i fusioner och försöker på så vis att pressa ned kostnaderna. Detta leder tyvärr ofta till att man måste lägga ned en hel del företag med arbetslöshet som följd. På andra håll leder det till att företagen etablerar sig utomlands, där väsentligt lägre produktionskostnader råder. Vill det sig riktigt illa, konkurrerar man med företag i det egna hemlandet, som vi nyligen sett prov på. Det finns tyvärr otaliga exempel på hur de ekonomiska svårigheterna tornar upp sig för vissa utsatta branscher. Grundvalen för vårt välstånd har därigenom försvagats. För att förändra den nu så ogynnsamma utvecklingen fordras en målmedveten inflationsbekämpande politik och en omläggning av vårt skattesystem enligt de rikilinjer som framfördes av allmänna skatteberedningen. Det förslag som i år läggs fram om mervärdeskatt är av oss betraktat endast som en halvmesyr, enär energioch punktskatterna blir kvar och belastar näringslivet. Man kan också ifrågasätta om det kan ligga någon rättvisa i den föreslagna nya arbetsgivaravgiften. I realiteten innebär denna inte någonting annat än en ny form av företagsbeskattning som kommer att slå ut i nya prishöjningar på hemmamarknaden. Det väsentliga är att prisnivån stabiliseras och att skatiesystemet utformas så att det inte dri ver upp de svenska varornas framställningskostnader. Om den enskilde drabbas av arbetslöshet, måste samhället se till att den som har förlorat sitt arbete snarast kommer in i en likvärdig sysselsättning. Målet skall naturligtvis vara att upprätthålla full sysselsättning, så att samhällets resurser helt skall kunna utnyttjas för att få största möjliga produktionsökning till stånd. Svenskt jordbruk befinner sig i en omdaningsperiod. Den prispolitik som föres innebär i stort sett att vi skall inrikta våra produktpriser på samma nivå som inom EEC. Vårt kostnadsläge är emellertid väsentligt högre, varför processen är nog så smärtsam för alla kategorier jordbruk. Jordbrukets kostnader har liksom industrins stigit i takt med inflationen, medan däremot jordbrukets inkomster har stigit betydligt långsammare. Därför betraktas jordbruket i dag inte som en lönsam näringsgren. Utbuden av jordbruksfastigheter bär sitt vittnesmål härom. I detta sammanhang kan det förtjäna nämnas att man i Skåne räknar med att inom 10—12 år cirka 100 000 hektar mark skall tagas ur produktionen, vilket medför att de nuvarande 21000 jordbruksfastigheterna kommer att minska till omkring 12 000. Enbart i Kristianstads län har åkerarealen minskat från 230 000 hektar år 1932 till 188 000 hektar år 1967, varav de senaste fem åren med 20 0900 hektar eller 4 000 hektar om året. Det framgår också av lantbruksnämndens undersökning, att denna utveckling kommer att fortgå beroende på de stora kapitalinvesteringar som fordras för att få rationellt och någorlunda lönsamt jordbruk. I en del fall saknas möjlighet att låna erforderligt kapital och i andra fall drar man sig för att låna upp de erforderliga beloppen. Alla fallen leder till samma resultat, nämligen en avveckling av jordbruken. Jag skulle tro att förhållandena är likartade i hela vårt land, och det är väl framför allt småbruken som blir föremål för avveckling. För att kunna lösa problemen i de av småbruken dominerade bygderna måste man därför skapa förutsättningar för sammanläggning till mera lönsamma jordbruk, och det är just vad lantbruksnämnderna håller på med i dessa dagar. Jag vill endast uttrycka den förhoppningen att den rationaliseringsprocess som nu är i gång skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Det är nämligen enda möjligheten om vi vill bevara den odlingsbara marken i sitt nuvarande skick och därigenom försöka behålla en levande landsbygd i stället för att skaffa oss nya glesbygdsproblem. Som jag nyligen nämnt, har jordbruket ekonomiska svårigheter av stora mått. Det prissättningssystem som vi har gäller en tvåårsperiod, och det är för tidigt att i dag uttala sig om utfallet. Att lönsamheten är dålig kan vi emellertid konstatera. Vi måste försöka skapa nya och bättre förutsättningar för en lönsam jordbruksproduktion, samtidigt som jordbruksföretagen i skattetekniska sammanhang måste jämställas med övriga företagarvärden. Inkomstbeskattningen måste reformeras, så att en effektiv resultatutjämning kan ske över en flerårsperiod. Den framtida företagsbeskatiningen är föremål för utredning som har aviserats bli färdig under detta år. Jag vill gärna understryka det angelägna i att förslag sedan snarast måtte framläggas. Avskrivningsregler för byggnader, markanläggningar och inventarier måste stå i proportion till anläggningens varaktighet. Speciellt då det gäller jordbrukets byggnader har vi en alldeles för lång avskrivningstid. Den snabbhet med vilken jordbrukets produktionsbetingelser förändras gör att avskrivningstiden bör stå i rimligt förhållande till byggnadens användning som den tänkts i ursprungligt skick. Redan en avskrivningstid på 30 år förefaller för lång men kan vara ett förs ta steg mot en avskrivningstid som direkt sammanfaller med användbarhetstiden. En annan del av svenskt näringsliv som befinner sig i en likartad situation som jordbruket är trädgårdsnäringen. Antalet trädgårdsföretag är cirka 6 000, och dessa sysselsätter i runt tal 17 000 människor, i första hand i landets södra och mellersta delar. Betingelserna för näringen är inte särskilt gynnsamma, främst beroende på en ökad konkurrens av utländska trädgårdsprodukter. Den förbättrade transporttekniken och möjligheterna att saluföra djupfrysta trädghrdsprodukter har medfört att näringens karaktär av färskvaruproducent har blivit allt mindre markant. Endast för två av näringens produkter finns ett mera omfattande skydd mot utländsk dumping. De två produkterna är äpplen och päron, vilka genom en kvantitetsrestriktion är skyddade under den egentliga skördetiden och ibland något längre. I övrigt tillåtes fri marknad för trädgårdsprodukter, medan däremot såväl Danmark som Finland har betydligt mera rigorösa bestämmelser för import av dessa varor. I avvaktan på en eventuell anslutning till EEC bör dessa problem beaktas, så att inte svensk trädgårdsnäring på grund av dumping blir föremål för en ohemul konkurrens. Vad beträffar övriga ekonomiska betingelser måste trädgårdsnäringen givetvis få stöd i minst samma omfattning som andra näringsgrenar. Samtidigt bör beskattningsreglerna utformas på ett sådant sätt att en jämnare inkomst och därmed en förbättrad lönsamhet skall kunna bli möjlig. Jag vill endast peka på en sådan detalj som de nu gällande reglerna för avskrivning av växthusen. Medan normal avskrivningstid för växthus här i landet är 20 år, så är den i Danmark 12 år. Detta kan synas vara en mindre väsentlig detalj, men om man beaktar den snabbhet med vilken förändringar inom näringen sker, borde det stå fullt klart att en avskrivningstid på 20 år inte kan vara tillfredsställande. Vid sidan av en gynnsammare företagsbeskatining framstår möjligheten till ökade krediter såsom en mycket angelägen åtgärd. I den av riksdagen nyligen antagna lagen om företagsinteckning har det införts en bestämmelse om att sådan inteckning endast kan meddelas om näringsidkaren är bokföringsskyldig eller driver jordbruk eller skogsbruk. Företag som driver trädgårdsrörelse kan således på grund av denna regel erhålla företagsinteckning endast om rörelsen drives som aktiebolag eller handelsbolag, då bokföringsskyldighet föreligger. Det verkar helt enkelt som om ett förbiseende har blivit begånget. En översyn av bestämmelserna på det här området förefaller mig i hög grad motiverad. Framför allt skulle en sådan åtgärd underlätta möjligheterna att erhålla statlig lånegaranti, eftersom kravet på tillfredsställande säkerhet då skulle kunna uppfyllas genom att företagsinteckning lämnas. Ja, herr talman, jag skall inte längre uppehålla mig vid dessa ting. Men det är ganska angeläget att de här sakerna genomföres, och jag tror att vi med god vilja från ömse håll skall kunna lösa problemen i samförståndets tecken.

Herr talman! De ekonomiska frågorna står alltid i förgrunden vid remissdebatterna, och så har det varit även i år. Debatten är ju också avsedd att ge oppositionen möjligheter att kritisera budgeten. Jag tillhör inte opponenterna och har inte för avsikt att diskutera budgetfrågor — när det gäller detaljspörsmål i budgeten får vi väl tillfälle att framöver, måhända redan i slutet av den här månaden, diskutera sådana; och det kan jag nöja mig med. Min avsikt är i stället att i dag framföra några synpunkter i ett enligt min mening angeläget ärende — det gäller situationen inom textiloch beklädnadsindustrierna. Läget för dessa industrier är i sina yttre drag välbekant. Den svenska beklädnadsindustrins kapacitet har reducerats avsevärt under de senaste, skall vi säga, 10—15 åren — det gäller både den egentliga textilindustrin, som bearbetar ull, bomull och syntetfibrer till väv, och konfektionsindustrin som färdigställer plagg av varjehanda slag. Vårt lands egen textilindustri svarar nu för mindre än 50 procent av försörjningen på det området, och bortsett från krigsåren har ju den svenska textilindustrins andel länge legat uppe vid 75—80 procent. Vi har i dag ungefär 28 000 textilarbetare, vilket innebär en våldsam krympning, och drygt 30000 beklädnadsarbetare. Bägge dessa kategorier går mycket snabbt tillbaka i antal. Man kan väl säga att det är en senare utlösning för konfektionsindustrin än för textilindustrin, och när textilföretag läggs ned är det betydligt svårare att reparera skadorna än då det gäller beklädnadsindustrin. Nästan varje vecka får vi besked om nya nedläggningar, och orsaken är uppenbar för alla: det är en mycket ogynnsam prisutveckling inom branschen. I många fall är lönsamheten helt obefintlig. En rad mindre och större företag har varit olönsamma och försvunnit. Även rationellt drivna enheter har lagts ned. Denna utveckling har vi sett med ett visst jämnmod och sagt oss att rationaliseringar är ofrånkomliga.

Det är tvärt om så att man inom många företag har kommit därhän att t.ex. investeringen i maskiner och anläggningar är av en storleksordning som mäter sig med de största investeringarna inom industrin i allmänhet. Jag erkänner gärna att det finns företag som fortfarande tjänar pengar, men det är klart att vi har fått en något annorlunda situation än den vi hade tidigare. Svårast kanske det är för ylleindustrin. Beträffande den har ju statsmakterna vidtagit åtgärder — lagt ut order o. s. v. — men det är klart att det inte hjälper i längden. Om företagen drivs rationellt men ändå inte är lönsamma, måste man fråga hur det kommer sig att industrin har hamnat i detta trängda läge. Vi vet alla att den internationella konkurrensen är hård. Det förhållandet har tvingat dessa industrier att minska produktionen och antalet anställda. I princip är vi väl alla ense om den internationella handelns stora fördelar. Inte minst gäller det för ett land som Sverige. Jag hör till dem som ständigt predikar detta. Vårt välstånd bygger i långa stycken på att vi kan ha en omfattande utrikeshandel, som i sin tur innebär en specialisering. Vår handelspolitik har ju också inriktats på att försöka undanröja handelshinder och uppnå en ökad volym. Under det senaste decenniet har det gjorts stora framsteg. Vi är väl alla nöjda med resultaten från de stora GATT-förhandlingarna, och det kan utan vidare sägas att EFTA-sammanslutningen har fyllt en mycket stor uppgift. Vi är också nöjda med resuiltatet av detta samarbete, även om vi kanske är litet missnöjda med uppdelningen av europamarknaden i två delar och därvidlag väntar en smula otåligt, men båda dessa organisationer, framför allt EFTA, har haft en stor betydelse. Min efterträdare som handelsminister, Gunnar Lange, kan vara mycket nöjd med sitt arbete och känna stolthet över de resultat som har uppnåtts i det handelspolitiska arbete som han i första hand har lett. Om man sålunda erkänner dessa internationella avtal, i princip godkänner betydelsen av en stor internationell handel, får man självfallet ta konsekvenserna av de negativa faktorer som kan uppkomma. Om man frågar huruvida sådana negativa faktorer i form av konkurrens från t.ex. EFTA-länder har påverkat de av mig nämnda industrierna, vill jag svara nej. Jag har inte kunnat finna att den konkurrens som kommer från dessa länder skulle medföra att svensk textilindustri inte skulle kunna klara sig i konkurrensen. Jag vill alltså inte säga att vi måste avskärma oss från den yttre marknaden. Vi tvingas helt enkelt att släppa ifrån oss vissa delar av vår nationella marknad och finna oss i en import. Men därav följer naturligtvis inte att man kan vara nöjd med det läge som nu råder, där det uppenbarligen förekommer en konkurrens av så osunt slag att det är omöjligt för svenska företag att över huvud taget kunna driva en lönsam näring.

Beträffande trikåvaror har det nu kommit en våldsamt stor import, och priserna ligger på en sådan nivå att det är alldeles omöjligt att konkurrera med svensk tillverkning. Den svenska industrin håller för närvarande sina anläggningar i gång i den reducerade omfattning som jag antytt. Men priserna pressas undan för undan. Det är att märka att beklädnadsindex ligger 25 procent lägre än totalindex för levnadskostnaderna, vilket säger en hel del. Det är givetvis bra för konsumenterna att vi kan få billiga varor, men frågan är hur länge vi kan behålla den favören om vi inte har någonting här hemma som vi kan ställa emot. Vi har nu kommit i en sådan situation att både företagare och anställda känner en betydande oro för sysselsättningen framöver. Man är van vid att det i varje fall finns grupper inom näringarna som säger att vi nog skall klara av detta. Men det är ingen som säger det nu. Det kan tyvärr bli mycket otrevliga överraskningar inom en nära framtid. Det går inte heller att säga att man skall rationalisera driften och tillverka andra slags varor för att därigenom undgå den konkurrens som kommer utifrån. En förutsättning för att vi skall kunna hålla en differentierad produktion är att det så att säga i botten inom industrin finns någonting som man kan trygga sig till vid svängningar i konjunkturen och mellan säsongerna. Därför är det nödvändigt att se till att en stabilare ställning uppnås. Det går ju inte att tillgripa t.ex. antidumpingtullar mot sådana här företeelser. Dessa varor kommer ofta från totalitära stater. Skall man genomföra antidumpingtullar, måste man kunna dokumentera ett faktiskt förhållande, och det är besvärligt. Jag tror att vi kommer att tvingas alt vidta handelspolitiska åtgärder. Trots vad jag har sagt om betydelsen av internationell handel måste vi nog finna former, t.ex. kvoteringar, när det gäller importen, och sådana bör man kunna nå fram till förhandlingsvägen. Det höjs röster i pressen och på annat håll för att vi skall hjälpa u-länderna. Det kan dock inte vara rimligt att säga att Sverige som u-hjälp från Korea skall importera lika stor kvantitet under ett år som hela OECD-organisationens länder tillsammans, ty det drabbar människor som är anställda inom ett av våra s.k. låglöneyrken. Jag kommer sålunda fram till att det inte går med lokaliseringsoch liknande åtgärder. Den industri som vi har kvar inom textil och beklädnad finns exempelvis inte i Stockholm. Göteborg har mycket litet kvar, och i Malmö är denna industri nästan utraderad. Norrköping har ett par enheter kvar. Indu strin är lokaliserad till Borås och Sjuhäradsbygden — hela den bygden är beroende av just denna industri, och problemet är alldeles speciellt känsligt. Men det är också en annan sak. I detta hus har man ofta vidtagit åtgärder för beredskap — i fråga om försvar, jordbruk och på en hel del andra områden. Jag tycker nog att det i det läge dit vi kommit är rimligt att vi skaffar oss en beredskap, vilket innebär att man får lägga sig till med en mera långsiktig handelspolitik. Man skall säga att vi inte vill skära ned hela vår textilindustri. Vi vill behålla en viss ställning för denna industri, och alltså ge en viss trygghet åt dem som är anställda inom näringen. Jag tror att det är möjligt att med handelspolitiska åtgärder nå ett sådant resultat. Det är min förhoppning att regeringen — då i första hand handelsministern — skall söka åstadkomma ett sådant resultat vid de handelsförhandlingar som vi vet är nära förestående. Man kan naturligtvis rikta invändningar mot ett sådant handlande från vår sida, men jag har funnit att den sakliga tyngden för sådana krav är så stark för närvarande att den svenska regeringen kan fordra att denna osunda konkurrens verkligen däms upp. Det är här inte fråga om en naturlig konkurrens, utan om en konkurrens som med priser av detta slag är förödande för vilken industri det vara må. Då måste man vidtaga åtgärder.

Herr talman! Herr John Ericsson påtalade den ganska våldsamma krympningen av såväl textilsom beklädnads industrin här i landet. Jag är fullständigt ense med honom om att läget har blivit bekymmersamt för företagare liksom för anställda i denna alltjämt så viktiga del av den svenska industrin. Nu är det ju inte första gången som klagomål framförs och dessa bekymmer påtalas. Men såvitt jag vet är det första gången som vi fått en antydan om möjligheterna att konstruktivt ta itu med just dessa frågor. Jag är mycket tacksam för att herr John Ericsson har begagnat tillfället att här i remissdebatten visa att det inte endast går att säga att vi nu måste höja tullarna eller skärpa importregleringarna. Herr Ericsson har faktiskt tänkt vidare och ger — som jag nyss sade — klara antydningar om att positiva lösningar kanske kan finnas även på andra områden. Jag kan glädja honom och kammarens ledamöter med att kommerskollegium för närvarande håller på med en utredning som föranletts av framställningar från konfektionsindustrin, som tidigare inte ställts inför så stora svårigheter som den egentliga bomullsoch ylletextilindustrin. Där har man i det sammanhanget varit medveten om att handelspolitiska medel kanske kan begagnas bara i begränsad utsträckning.

Där har man vid olika tillfällen under årens lopp haft att möta svåra situationer men någorlunda klarat sig ur dem. I dag har läget blivit verkligt bekymmersamt också för konfektionsindustrin. Vi har sagt oss att vi ju ändå ger ett visst stöd redan nu genom t.ex. de importrestriktioner som vi de facto har mot öststaterna och de som tillämpas visavi Japan. Men vi har ocksåframhållit att detta egentligen måste betraktas som ett temporärt skydd, avsett att ge de berörda industrierna till fälle till nödvändiga omställningsåtgärder.

Bland annat har det tagit sig uttryck i en mycket kraftig ökning av exporten. Herr John Ericsson erinrade om det. År 1959 hade vi en exportsiffra på omkring 200 miljoner kronor, men för 1966 — jag har inte siffrorna för 1967 tillgängliga nu — rör vi oss med 600 miljoner kronor, d.v.s. en tredubbling av exporten på detta område. Det tyder på att det är en konkurenskraftig industri, vilket ger möjligheter att åtminstone tillfälligt modifiera vår handelspolitik på detta område. Något långvarigt avsteg från den fortsatta frigörelsen från handelshinder kan vi väl inte tänka oss. Men dessa bekymmer kan komma igen, och då anknyter jag till den senare delen av herr John Ericssons uttalande, där han frågade om man kan låta industrin skäras ned hur långt som helst. Jag har sagt att det kanske är orimligt.

Jag skall tillåta mig anföra några uppgifter som jag tror vara av intresse och som jag fått av överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap. Situationen på textilindustrins område kan illustreras med att den inhemska industrin i fråga om yllevävnader i fjol bara svarade för omkring 40 procent av den totala tillförseln. Om jag minns rätt var siffran för en del år sedan uppe i 80—90 procent när det gäller yllevävnader.

Men garn och bomull, ylle och ull är inte till stor nytta om man skall förse svenska folket med kläder i ett läge där vi inte får tillförsel utifrån. Vi måste ju också ha en viss industrikapacitet för att spinna ull och bomull och för att framställa garn till vävnader och andra användningsområden. Därför är det berättigat att man i det sammanhanget — vilket också överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har talat om för mig — har ansett att vi bör ta upp den problemställningen i anslutning till en framställning som gjorts från textilrådet. Låt oss se vilken kapacitet som ur beredskapssynpunkt kan vara nödvändig och önskvärd för vår textilindustri. Man har väl inte kommit fram till konklusionerna ännu, Utredningsarbetet pågår. Jag har velat lämna denna korta interimistiska rapport för att som en slutsats till detta anförande, och som ett komplement till herr John Ericssons anförande nyss, säga att de aspekterna naturligtvis också måste kopplas ihop mer vår handelspolitik. Det kan ta sin tid innan vi har kommit fram till ett program och säkert vet vilka åtgärder vi kan vidta. Men jag hoppas att den tidsutdräkten inte skall bli så stor att ytterligare industrier, som har förutsättningar att hävda sig i konkurrensen under mera normala konjunkturförhållanden än vi nu lever under, skall läggas ned. Jag tror därför att ett litet hopp finns att kunna hjälpa dessa industrier utan att behöva göra ett alltför stort avsteg från den handelsfrihetens väg som vi slagit in på och ämnar fortsätta.

Herr talman! När vi som representerar fotfolket nu släpps fram kanske det blir en något underlig sillsallad som serveras med synpunkter på högst olikartade problem. Jag skall tala om en grupp som på sitt sätt berörs av den kris som här tidigare nämnts, eftersom den är representerad inte minst i Borås. Jag tänker på utlänningarna. I statsverkspropositionen säger inrikesministern att en utredning om utlänningarnas anpassning skall tillsättas längre fram i år. Jag är överens med honom om att utlänningsutredningen inte uttömmande har behandlat dessa frågor, beroende mest på att den för sin del ansåg att de skulle handläggas av arbetsgruppen för invandrarfrågor. Denna har också tagit initiativ till åtskilliga förslag och har som bekant utarbetat upplysningsskriften Ny i Sverige, till vilken ursprungligen utlänningsutredningen sammanställde material. Skriften har utkommit i skilda versioner på olika språk. Personligen vill jag säga att anpassningsfrågorna snarast bör tas upp. Jag är rädd för att inrikesministern är sent ute, och jag vore tacksam för att få veta om direktiven till den nya utredningen kan bli färdigställda så snart att den snabbt kan börja sin verksamhet. Jag hoppas också att direktiven skall innehålla en uppmaning om förslag till snabbare åtgärder i det nu aktuella läget, och att de inte skall hindra fortsatt verksamhet till gagn för invandrarna medan utredningen pågår. Det är nämligen nu som anpassningsproblemen blir aktuella och allvarliga för de drygt 176 000 arbetsanmälda invandrare som finns i landet, varav 104 000 nordbor. En tillbakablick i tiden visar att utlänningarna i Sverige alltid fått och får sitta mer eller mindre emellan så snart kriser uppstår på bostadsmarknaden eller allra mest på arbetsmarknaden. Tidigare har man främst från arbetsgivarhåll inte kunnat få nog utländsk arbetskraft. Nu förefaller man mer benägen att på sina håll diskriminera den. I en tidningsartikel häromdagen framställde en fabrikschef den utländska arbetskraften som undermålig. Det är givet att bland det stora antal utlänningar som kommit hit finns sådana som inte har god arbetsförmåga. På det hela taget torde de undersökningar som har gjorts på sina håll dock klart visa att den invandrade arbetskraften är god. Nu, när det är ont om arbete, har vi inte heller rätt att utan vidare glömma bort att vid flera tillfällen, alltifrån tiden för det andra världskriget, har vi haft den utländska arbetskraften att tacka för att våra industrier kunnat arbeta i så stor omfattning som skett. Många av invandrarna har tillfört vårt land god yrkeskunnighet, och andra har utfört arbeten som svenskarna inte har velat göra. Andra åter, fastän de är färre, har förts hit från flyktingläger, och på dem har man inte kunnat ställa alltför stora krav. De har ju kommit till välståndslandet Sverige av humanitära skäl. Det gör därför ett nedstämmande intryck att läsa om hur dessa hemsökta människor nu placeras i yrken som svenskarna inte vill ha, och att detta framföres som ett godtagbart skäl vilket nyligen skedde i en tidningsintervju. I dagens läge torde det annars vara mest angeläget att förhindra uppkomsten av ett utlänningsproletariat. Ansatser till s.k. utlänningsghetton har funnits, och risk finns för att de skall bli fler. Som bekant har sådana ghetton blivit allt vanligare både i Västeuropa och i Amerika. Kännetecknande för utlänningsghettona i Amerika och även i Västeuropa är att där lever människor som inte givits tillfälle att anpassa sig till omgivningen. Deras existens har i allt större omfattning givit upphov till studier av invandringsproblemen, särskilt i Amerika. Det finns redan en omfattande amerikansk litteratur i ämnet, och man kan i den finna uppslag till hur anpassningen bäst främjas. Bättre än de fiesta länder har väl Kanada lyckats i fråga om sina invandrare. Där har man mestadels uppträtt föredömligt mot landets nykomlingar. En av lärdomarna från Amerika går ut på att man så snabbt som möjligt bör låta de invandrade ta del av samhällets angelägenheter. Om jag inte misstar mig har samma rön gjorts i Israel. De slutsatser man där dragit har medverkat till sammanhållningen inom Israel — en sammanhållning som varit av ovärderlig betydelse för landet. Man har uppmuntrat sammanhållningen parallellt med att man har ansträngt sig att låta de invandrade bevara och vårda sin kulturella särart. För Sveriges del tror jag att det brådskar med ansträngningarna i den riktningen. Skall människor känna samhörighet med omgivningen och trivas i den stad eller på den ort där de är bosatta och där de har sitt yrkesarbete, bör de också ges möjlighet att påverka samhällslivet. Jag kommer då till den slutsatsen att invandrare bör ges tillfälle att deltaga i kommunala val. Denna åsikt står, enligt min mening, inte i strid med övertygelsen att utlandssvenskar enligt grundlagen skall deltaga i riksdagsmannavalen. De båda valen har och kommer ännu mer att få vitt skilda funktioner. En italienare som arbetar och bor i Sverige kan vilja påverka rikspolitiken i sitt hemland om han fortfarande upplever nationalkänslan som något väsentligt. Har han inte sökt eller har han inte för avsikt att söka svenskt medborgarskap, ämnar han kanske i framtiden återvända till sitt eget land. Men så länge han bor i en svensk kommun, arbetar där och betalar skatt till kommunen och i olika avseenden upplever och deltar i vardagslivet där, så tror jag att det skulle vara riktigast att låta honom, liksom andra i kommunen bosatta, med sin röst påverka dess skötsel. Möjligen borde man av praktiska skäl låta honom vänta på denna rättighet och detta ansvar tills han har bott i kommunen eller i landet ett par år. Undersökningar som har gjorts tyder på att efter ett par år behärskar nykomlingen också landets språk tillfredsställande. Viktiga uppgifter då det gäller att hjälpa den till Sverige nykomne och som också i fortsättningen kan vara mycket väsentliga åvilar arbetsförmedlingen. Det förvånar mig därför att man inte starkare velat betona verksamhetens betydelse genom att ge tjänstemännen på utlänningsavdelningarna en bättre ställning. De torde som regel vara placerade i relativt låga lönegrader eller i arvodesställning. Och ändå ställer man mycket stora krav på dessa tjänstemän. De måste också vara språkkunniga — utöver att de måste utföra ett ofta mycket mångskiftande arbete, närmast som kuratorer. Intrycket blir att man där på ett närmast otillbörligt sätt drar fördel av tjänstemännens vilja att bistå ensamma och ofta illa orienterade invandrare. Invandrarna behöver dessutom hjälp inte bara i början, under lång tid framåt behöver de råd. Tillhör de någon flyktinggrupp kan det dröja årtionden innan de fått sin tillförsikt återställd. Då vänder de sig i ett besvärligt läge gärna till den person som först har hjälpt dem. Denna ordning kommer av allt att döma att bestå så länge man inte bättre har utrett anpassningsfrågan eller tillsatt speciella kuratorer som tar hand om invandrarnas problem. Vem som skall hjälpa de invandrade är också en fråga som löses först då man på allvar tar itu med fördelningen av ansvaret mellan kommun och stat beträffande de invandrades anpassning i det svenska samhället. Jag antar att utredningen får ta hand om denna fråga, studera om anpassningsproblemen skall lösas enbart av staten, kommunen eller av dem båda gemensamt. Det är alltså en av de frågor som snabbt bör tas upp. Faran med det långa dröjsmålet med lösning av problemet är att nu, då allt fler svenskar får större svårigheter på arbetsmarknaden, kommer utlänningarna att ses med allt oblidare ögon. Som bekant är utlänningarnas antal i vårt land stort. Under de 15 åren från 1950 till 1965 har inte mindre än 426 000 personer invandrat. Även om antalet invandrare sjunker nu kvarstår dock våra förpliktelser mot dem som vi tidigare har tagit emot. Många av dem har barn i skolåldern. Det förefaller mig vara lämpligt ati samtidigt som man via skolan inlemmar dessa barn och deras familjer i det svenska samhället man också begagnar tillfället att låta våra egna barn lära av de invandrade barnen om främmande länder. Det gäller inte bara att utnyttja de invandrades arbetskraft, utan också att anpassa oss svenskar och att vidga svenskarnas och särskilt de svenska barnens värld så att förståelse skapas för det internationella samarbetets betydelse. Detta bör inte minst gälla i år, de mänskliga rättigheternas år. Då de invandrade kyrkoskrives borde det vara möjligt att ta reda på vilket språk eller vilken språkgrupp de representerar. Vi vet alldeles för litet om vilka grupper som finns i landet och vilka språk som talas. Ett sätt att främja anpassningen vore att då nykomlingarna kyrkobokföres låta dem få en anmälningsblankett, på vilken kan rekvireras skriften Ny i Sverige på det språk de själva förstår. Som fallet nu är kan de myndigheter som har till uppgift att orientera nykomlingarna ofta inte nå dem. Den nuvarande ordningen försvårar också arbetet i skolorna. Man vet inte vilken språkgrupp barnen tillhör när de kommer till de olika skolorna. I detta och andra avseenden är vår statistik allt annat än god. I sammanhanget kan jag inte underlåta att beklaga den ställning som den parlamentariska nämnden i Wennerströmaffären intagit i fråga om utlänningarnas bostadsanmälningar. Nämnden vill liksom rikspolisstyrelsen att alla landets utlännnigar skall bostadsanmälas. Det är enligt min mening en orealistisk önskan. Den har hittills aldrig gått att förverkliga, eftersom det svenska folket inte har förståelse för en sådan åtgärd. Det enda man kan nå genom att för dyra pengar och med mycket arbete effektivisera plikten om bostadsanmälan är att misstänkliggöra praktiskt taget varje utlänning som en eventuell säkerhetsrisk. Nämnden åberopar här utlänningsutredningen men glömmer alla betänkligheter som den har anfört. Själv har jag där anfört en reservation. Att nämnden inte tar hänsyn till reservationen kan jag förstå, men den tar inte hänsyn till att reservationen i sin tur fått stöd i en rad remissyttranden. Till dem som stött reservationen hör arbetsgruppen för invandrare, som också påpekar att de flesta brott faktiskt begås av svenskar. Det kan för övrigt förtjäna uppmärksammas att en så erfaren man som den amerikanske FBI-chefen J. Edgar Hoover sagt att hans erfarenhet är att invandrare som regel är lojala mot sitt nya land. Risken är alltså att man uppammar en misstro mot invandraren som inte står i överensstämmelse med försöken att anpassa varje invandrare till det svenska samhället. Herr talman! Låt oss inte heller glömma att det stora flertalet har invandrat på svensk uppmaning. Det skulle då lända oss till föga heder om vi inför svårigheterna på arbetsmarknaden lät även andra svårigheter drabba invandrarna. Fackföreningarna har på många håll i klara ordalag låtit förstå, att de inte vill medverka till en sådan ordning. Jag hoppas att inrikesministern snarast möjligt skall se till att anpassningsproblemen löses och att man då även får behandla sådana frågor som medborgarskapsfrågorna. En kvinna får t.ex. mycket snabbare svenskt medborgarskap om hon gifter sig med en svensk man, än en man som gifter sig med en svenska. Det är som sagt främst min förhoppning att inrikesministern i direktiven klart skall ange att ärendet är brådskande.

Herr talman! Skilda meningar råder uppenbarligen om de djupare liggande orsakerna till det rådande ekonomiska läget. Jag anser nog att finansministern i finansplanen har vägrat att se den ekonomiska sanningen i vitögat genom att han såsom uteslutande grundorsak hänvisar till att vi befinner oss i en tillfällig konjunktursvacka på väg uppåt under år 1968 samt att denna konjunktursvacka endast är en reflex av internationella företeelser. Herr Sträng säger uttryckligen att de yttre betingelserna för år 1968 är väsentligt bättre än för tidigare år och hänvisar i denna del till konjunkturuppgången för Västeuropa och Förenta staterna. Kanske det hade skrivits litet annorlunda om uttrycket hade formulerats efter de senaste händelserna i sistnämnda land. I övrigt hänvisas det i andra sammanhang till att vårt näringsliv inför trycket utifrån och med den liberala handelspolitik som förs är föremål för en strukturrationalisering, genom vilken vårt lands produktiva krafter skall inriktas så, att det gynnsammaste produktionsresultatet skall kunna uppnås. Strukturen tros kunna bli bättre genom företagsnedläggelser. Vår handelspolitik har förts efter denna stolta maxim, vilket har haft sina konsekvenser för den aktuella sysselsättningen trots de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har vidtagits. Herr Sträng hoppas uppenbarligen på en relativt snar konjunkturuppgång. Jag är inte lika säker som han på att konjunkturen snabbt skall vända. Jag tror knappast att vi ännu har nått botten. Frågan är: Kan vårt land i ett förbättrat läge i erforderlig omfattning tillgodogöra sig frukterna av en internationell konjunkturuppgång? Kan vi i stället inte riskera en fortsatt försämring på hemmafronten? Det finns mycket som talar härför, inte minst devalveringarna i Storbritannien, Danmark och Finland, vilkas innebörd ju inte är någonting annat än att dessa länder övervältrar en del av de egna bekymren på sina handelspartners bl.a. på vårt eget land. De hårda greppen i England talar sitt tydliga språk. I England har Harold Wilson omsider insett den gamla sanningen att det gäller att rätta munnen efter matsäcken samt att denna sanning även gäller för stater. Att märka är att den offentliga sektorn i England på senare tid har lagt beslag på en allt större andel av bruttonationalprodukten — det har talats om inte mindre än 42 procent. Man har inte på något sätt hållit sig inom ramen för produktivitetstillväxten. Genom de mått och steg som vidtages för en begränsning av konsumtionen och rikets engagemang över huvud taget måste även vår export bli lidande. Det är tragiskt för en person som jag, som i min ungdom upplevat storheten hos det brittiska imperiet, att i dag uppleva hur den stolta devisen »Rule Britannia, rule the waves» nu av labourregeringen definitivt överförts till historiens panoptikon. Även restriktionerna i USA kommer att för oss få negativa verkningar, ehuru kanske inte så stora. Anmärkningsvärt är att herr Sträng i finansplanen rör med mycket lätt hand vid det väsentliga sjukdomsfenomenet i den svenska ekonomin nämligen det relativt sett höga kostnadsläget och dess starkt negativa verkan på vår internationella konkurrenskraft. Detta sjukdomsfenomen utgör baksidan av inflationen, till vilken regeringen själv år efter år tillfört ny näring. Finansministern bagatelliserar detta och säger att arbetskostnaden per producerad enhet stigit långsammare i Sverige än i flertalet länder i Europa sedan slutet av 1950-talet. Han medger visserligen att under de senaste två åren har den svenska utvecklingen varit mindre fördelaktig, man han tröstar sig och svenska folket med att exportutvecklingen under 1966 och 1967 visar att den svenska industrin bar förmåga att hävda sig i den internationella konkurrensen. Docent Karl-Olof Faxén gjorde i höstas en undersökning i ämnet, vilken visade att för perioden 1958—1966 arbetskostnaden per timme stigit med 8,7 procent per år mot ett medeltal för de västeuropeiska länderna samt USA, Kanada och Japan av i genomsnitt endast 5,4 procent. Det är alltså en differens till Sveriges nackdel på 3,3 procent per år, som endast delvis kompenseras genom högre effektivitet. Räknar vi i stället arbetskostnaden per produktenhet, har stegringen i Sverige varit 2,53 procent mot 0,5—1,0 procent internationellt sett. Under de både senaste åren har det skett en väsentlig omsvängning till vårt lands nackdel. Den springande punkten i dagens svenska samhällsekonomi är att lönsamheten inom industrin är dålig och tenderar att bli allt sämre trots alla de rationaliseringsåtgärder som vidtagits. En känd industriman uttryckte vid samtal med mig saken på det viset att de svenska nominallönerna i dag ligger 109 procent för högt. Det är det handikapp under vilket stora delar av den svenska industrin i dag arbetar, även mycket effektiva företag, ansåg han. Herr talman! Jag har i mer än 30 år varit anställd i det svenska näringslivets tjänst, men jag kan inte påminna mig att jag på mycket länge hört så pessimistiska tongångar som dem som nu ljuder i vida kretsar inom näringslivet, där man just nu sysslar med sina bokslut. Jag tror också att det är risk för att driftnedläggelser och permitteringar kommer att fortsätta. Framför allt hemmamarknadsindustrin ligger här i farozonen. Samtidigt med att lönerna stigit har ju denna industri att kämpa med konkurrensen från låglöneländerna i öster. Jag är tacksam och glad för att herr John Ericsson i sitt anförande nyss tog upp den saken. Jag har också intresserat mig litet för den, bl.a. i en motion vid fjolårets riksdag. Särskilt utsatta är, som herr Ericsson nämnde, yleindustrin och konfektionsindustrin. Jag vill ta ett exempel: importen från Hongkong, som domineras av den lätta konfektionen — skjortor, blusar, jackor och byxor — har på ett enda år ökat med 60 procent, och förutsättningar för inhemsk produktion har praktiskt taget helt ryckts undan. Importen av hithörande tyngre konfektion från Jugoslavien har på ett år ökat med 185 procent. Ett stormanlopp på detta importområde är i full gång, vilket kommer att få rent katastrofala verkningar för många. Produktionsbortfallet kan leda till en väsentlig minskning av antalet anställda under 1968; det finns de som säger att de endast kan räkna med order för detta kvartal, sedan är det inte mycket kvar. Ylleindustrins andel i konsumtionen har, som nyss sades, på fem år sjunkit från 61,2 till 42,1 procent. Jag instämmer helt i herr John Ericssons mening att vissa temporära skyddsåtgärder bör övervägas för dessa särskilt hotade industrigrenar, och jag är mycket glad över den förklaring som handelsministern nyss avgav i det stycket. Även varvsindustrin befinner sig för dagen uppenbart i ett mycket, mycket bekymmersamt läge, och jag vill uttala förhoppningen att denna industris speciella problem skall kunna lösas, ju förr dess hellre. Herr talman! Det var inte utan en vis förvåning som jag i förmiddags hörde herr statsministerns mycket hårda angrepp på herr Holmberg och högern för ansvarslöshet genom de föreslagna sänkningarna av marginalskatterna för fysiska personer.

Varför just herr finansministerns bedömning av balansen skulle vara riktig och riktigare än någon annens, det har jag svårt att fatta. Talet om att staten skulle inkräkta på näringslivets lånemöjligheter behöver i dag inte tas alltför allvarligt. Den inre och yttre balansen behöver inte komma i någon större fara. Jag har svårt att tro att en sådan linje behöver innebära risker för att den stabilitet, som vi aldrig haft, skall gå förlorad. Herr talman! Som intresserad ledamot av bevillningsutskottet vill jag gärna sluta med några kommentarer till de avsnitt i finansplanen som handlar om skatterna. Jag vill då först konstatera att finansministern när det gäller omläggningen av de indirekta skatterna och övergången till mervärdeskatt inte med ett enda ord berör de direkta skatterna på fysiska personer, enkannerligen marginalskatterna. I allmänna skatteberedningens betänkande, där tanken på mervärdeskatten ursprungligen fördes fram, var dock huvudmotivet behovet att lätta progressivskatterna på fysiska personer. Man har tydligen i finansplanen tappat bort denna detalj. Enligt min mening skulle det inför nästa års avtalsförhandlingar ha varit mycket värdefullt om denna fråga fått en rimlig lösning. Det är nämligen att uppmärksamma, att efter de senaste årens utveckling på lönefronten allt fler inkomsttagare med relativt blygsamma reallöner kommit upp i de progressiva skatteskalornas skikt, där staten tar hand om en allt större del av innehållet i lönekuvertet. På tjänstemannahåll har man rimligt nog uttryckligen inför de nya förhandlingarna sammankopplat lönekraven med marginalskatterna. Vad angår de indirekta skatterna hälsar jag med tillfredsställelse att finansministern, trots alla själskval vågar jag kanske säga, beslutat sig för att följa exemplen från de länder som infört mervärdeskatt, därmed givande ett bidrag till harmonieringen av skatterna i Europa. Att företagen därmed befrias från omsättningsskatt på investeringsvaror är värdefullt. Därigenom får vi också ett slut på den låt mig säga oreda som inte minst på den allra sista tiden efter höstens beslut på detta område håller på att utbreda sig. Det gäller nu emellertid, herr talman, att hålla en klar linje och inte falla i farstun för olika krav på undantag. Det är en. förutsättning för att det nya systemet skall fungera. Finansministern uttalar att han inte funnit det möjligt att i ett steg, som han uttrycker det, genomföra en omläggning av hela det indirekta skattesystemet. Jag frågar: När kommer nästa steg och hur blir det? Den planerade arbetsgivaravgiften inger betänkligheter ur många synpunkter. Därmed flyttas skattebördan över från en grupp av företagare till andra, framför allt servicenäringarna och andra näringar med stort arbetskraftsbehov. Därigenom skapas också nya övervältringsproblem. Det är en löneskatt som här uppskisserats och som tillkommer utöver de socialavgifter som vi redan har på mellan 18 och 25 pro cent. Den kommer också att drabba bl.a. egenföretagarnas inkomster av sina företag. Det är att märka att även jordbrukarna drabbas. 30 procent av 184 000 jordbrukare lär vara folkpensionärer. De får uppenbarligen nu betala arbetsgivaravgift även på vad de tar ut i naturaförmåner från gården, t.ex. mjölk och potatis; det blir inte så lätt att kontrollera. När det gäller omsättningsskattereformen i övrigt har det varit mycket som talar för att man på en gång även borde ha löst de problem som sammanhänger med punktskatterna. Här föreligger ju inga övervältringsproblem, eftersom dessa skatter redan nu betalas av konsumenterna. Även slopandet av energiskatten på elektrisk kraft för industrins behov hade bort kunna ordnas. Det är inte någon särskilt dyr sak; det rör sig om 200 miljoner kronor.
Herr talman! Årets statsverksproposition har som vanligt mottagits med tämligen blandade känslor och värdeomdömen, men jag tror mig kunna påstå att en budget sällan har mötts av så många negativa reaktioner och sådan surhet från kritikernas sida. Budgeten kallas i de flesta sammanhang för kraftlös, livlös, färglös och hela raden av dylika omdömen. Dagens Nyheter piffar på det hela med att beteckna budgeten som en socialdemokratisk grötlunk. Nu vet jag inte vad ordet grötlunk innebär, men jag förmodar att det är det mest negativa uttrycket som ledarskribenten hade till hands när han formulerade ledaren. Alltnog, efter en sådan där nedsabling av budgeten var det med ganska stor spänning och ett stort mått av intresse som man bänkade sig i första kammaren för att få höra hur oppositionen själv möjligen hade tänkt sig en budget inför ett valår.

Nu har emellertid oppositionsledarna framträtt, och vi vet vad de har att bjuda på. Det är sannerligen inte mycket. Frågan är om det har varit mödan värt att sitta och nöta sin bänk i nästan tolv timmar för att lyssna. Av oppositionsledarna och övriga talare från oppositionen har man icke fått ett enda uns av någonting som skulle vara kraftfullt och progressivt. Budgeten ger, säger man från oppositionen, inget utrymme för angelägna reformer. Men ingen av oppositionsledarna kunde ens nämna någon reform som han ville ha realiserad i årets budget. Möjligen kan man säga att fru Hamrin-Thorell lade fram ett konkret förslag om familjepolitikens utformning. Men hon aktade sig noga för att ens nämna på vilket sätt man skulle kunna finansiera ett sådant förslag. Nu är det, herr talman, möjligt att oppositionen anser att man under remissdebatten fritt skall få kritisera regeringen — och det är riktigt — och att det inte skall ställas anspråk på att oppositionen skall ge besked om hur man konkret vill se en budget utformad. Om en vecka utgår den allmänna motionstiden, och då får vi väl se vad den kraftfulla oppositionen kan åstadkomma. Det blir en tid i väntan och spänning, men man får väl ge sig till tåls. Herr Jacobsson tog upp ett rätt långt resonemang om mervärdeskatten eller, för att kanske uttrycka det riktigare, om skatteomläggning i allmänhet. Nu har den efterlängtade mervärdeskatten kommit, men nu serverar finansministern den skatten i en sådan tappning att den inte nu kan accepteras av borgerligheten. Det är bekant att jag själv i denna kammare vid ett par tillfällen har ställt mig mycket negativ till tanken på införande av den reformen i vårt skattesystem. Anledningen till min tveksamhet har varit att jag haft uppfattningen att i varje fall det förslag som presenterades av allmänna skatteberedningen innehöll stora risker för att man skulle övervältra skatten från företagen till konsumenterna.

Även företagen måste bidra till samhällets utveckling när det gäller den offentliga servicen. Det är ett lass som inte bara kan dras av de fysiska personerna. Såvitt jag nu kan döma kommer mervärdeskatten att få en sådan konstruktion att man i huvudsak undviker dessa risker, och då är det möjligt att man kan ställa sig positiv till den. Men vi kan vänta tills den särskilda propositionen kommer. Vi får då ett helt annat material än det som serveras i finansplanen så att vi kan ta upp ett resonemang kring skatteomläggningen. Nu vet man inte hur oppositionen kommer att ställa sig. Svenska Dagbladet framhåller i sin budgetledare att det är obegripligt att finansministern nu försummar att i samband med Öövergången till moms verkställa den skatteomläggning som begärdes av en i stort sett enhällig skatteberedning. Det är många kritiker, inte minst här i dag, som anslutit sig till den synpunkten. Då vill jag ställa en fråga, lämpligast då till herr Gösta Jacobsson: Kan inte oppositionen framföra allmänna skatteberedningens förslag motionsledes? Är det alldeles nödvändigt att man skall ha finansministern till att framföra det? Oppositionen har sin fria rätt och möjlighet att motionsvis framföra skatte beredningens förslag. Det skulle ju då tillfredsställa näringslivet. Dessutom skulle det i hög grad tillfredsställa en gammal socialdemokratisk valboss, om ni hade kraft och mod att ta upp denna fråga motionsvägen. Ett genomgående tema här i dag har också varit regeringens usla ekonomiska politik, både tidigare och nu. Den har försatt landet i en hopplös stagnation. Det blir ett på stället marsch medan andra västeuropeiska länder under tiden rusar förbi oss. Är verkligen det ekonomiska läget här i landet så hopplöst som ni beskrivit det? Jag tror det inte, och jag skall försöka att i ett par punkter redovisa min uppfattning. Som ett mått på ett lands ekonomiska status brukar man använda produktiviteten. Det sägs att vi här i landet har den högsta produktiviteten i Europa. Är det sant? Jag vet inte. Men i högerns höstbroschyr står följande: »Vi har den högsta produktionsnivån per capita i Europa.» Då är det väl sant, i varje fall eftersom man i finansplannen kan läsa samma konstaterande. Sparandet brukar också vara en indikation på ett lands ekonomiska läge. Det sägs att vi här i landet har haft den starkaste ökningen av det kollektiva sparandet bland de europeiska länderna. Är det sant? Jag vet inte. Men direktör Dahlström i AP-fonden kunde vid en konferens i våras inför kommunalmän i Gävle konstatera att kreditutbudet mellan 1951 och 1966 har ökat från 3,3 miljarder till 12,8 miljarder kronor. Ökningen enbart under de senaste fem åren har uppgått till inte mindre än 200 procent. Det är den ökningen av sparandet som gett oss möjlighet till en mycket omfattande investeringsverksamhet här i landet. Pengarna har nämligen huvudsakligen gått till investeringar. Vad gäller hushållssparandet säger professor Börje Kragh att detta stigit snabbt och att dess andel av det totala sparandet tenderat att öka. Bygginvesteringarna brukar också vara ett mått på ett lands ekonomiska aktivitet. Där sägs det att vi bygger mest i hela västvärlden. Är det sant? Ja, jag vet inte. Men bankdirektör Wihlborg i Svenska handelsbanken kunde vid en kommunalkonferens säga att många kommuner troligen anser sig missgynnade vid bostadsfördelningen. Vi bygger emellertid, säger han, mer lägenheter, mer bostäder, mer vägar och mer sjukhus per invånare i detta land än i något annat demokratiskt land. Detta var några kriterier man brukar använda vid en beskrivning av ett lands ekonomiska status. När vi från socialdemokratiskt håll brukar peka på dessa fakta, säger man att vi bedriver en socialdemokratisk skrytpropaganda. För att jag inte skall bli utsatt för den beskyllningen här i dag har jag låtit andra personer uttala sig, personer som i varje fall inte ett ögonblick kan misstänkas för att vara ute i socialdemokratiska propagandaärenden. Inflationen har varit en av huvudfrågorna i dagens debatt och även i de senaste årens politiska debatter. Det har i dag redan sagts så mycket i denna sak att man måhända kan lämna den. Jag vill bara i sammanhanget framföra en liten undran. I ett nyårsbudskap i Upsala Nya Tidning anklagade folkpartiledaren Wedén socialdemokraterna för att inte ha kunnat hålla inflationen på en dräglig nivå. Vad är en dräglig nivå? I varje fall utesluter folkpartiledaren möjligheten att undvika en inflation. Men är den drägliga inflationsnivån en procent, två procent, tre procent, eller vad är den? Det finns ingen att ställa frågan till här, och därför får jag väl slunga ut den rätt ut i luften. I den allmänna debatten gör man dessutom ofta det påståendet att den svenska inflationen förhindrar en reallönetillväxt som tillkommer löntagare i andra länder med lägre inflation. Det låter bestickande, och det är ett påstående som kanske inte låter sig vare sig bekräftas eller förnekas. Jag har emellertid här i min hand några uppgifter som är några månader gamla. Det är en sammanställning som är gjord i Genéve, och enligt denna utgår de högsta timlönerna i Sverige. Det är en uppgift som i och för sig inte är Ööverraskande, men vad som däremot kan tilldra sig ett större intresse är när man säger att sedan man tagit hänsyn till levnadskostnadsindex «kvarstår den svenska lönekronan med den högsta köpkraften i Europa. Detta bevisar i varje fall till en del att påståendena att de svenska löntagarna skulle ha förlorat mera på inflationen än deras europeiska kolleger är direkt felaktiga. Vad jag nu har sagt, herr talman, är inget försvar för inflationen utan ett försök att i någon mån korrigera de felaktiga uppgifter i fråga om priser och löner som ofta valsat runt i allmänna debatter. Man kan förstå att finansministern har haft en hel del huvudbry med att inom ramen för givna inkomster knåpa ihop kommande års budget. Det är emellertid högst anmärkningsvärt att när han nu lyckats i sina ambitioner att bromsa upp utgiftsexpansionen, möter han från oppositionen ett missnöje som nästan slår alla tidigare rekord, vilket inte säger så litet. »Herr Sträng smyger sig fram på filttofflor», skriver Dagens Nyheter och tidningen Arbetsgivaren. Vi som känner finansministern vet att inte är han iklädd filttofflor när han sveper in i denna kammare, och jag misstänker att de som varit i medkammaren har fått kännedom om att finansministern har något bättre på fötterna än filttofflor. Men hur är det ställt med oppositionen? Ja, i varje fall i dag har oppositionens representanter tassat omkring här både i bänkar och i talarstol och varit utan fotbeklädnad. De har varit barfota. Möjligen var herr Holmberg något bättre utrustad i detta avseende, eftersom han presenterade någonting av tankar som kunde uppfattas som al ternativa förslag till vad finansministern framlagt. Om det skall bli något kraftfullt från oppositionens sida, herr Bengtson, måste ni komma in i kammaren med åtminstone träskor på fötterna så att det blir någon liten kraft i era framträdanden. I likhet med Dala-Demokraten kan man väl säga att det är ett bra program av en finansminister och dessutom ett program av en bra finansminister. Jag vill nämligen karakterisera budgeten som ett politiskt program — ett program som i ett kärvt ekonomiskt klimat ändå gör fördelningen av resurserna och prioriteringarna så att det klart visar hur den politiska ledningen vill styra den framtida utvecklingen och samtidigt också lösa aktuella problem. När herr Sundin ville beteckna budgeten som en rent ekonomisk produkt utan något politiskt innehåll hade han fullständigt fel. Det är, som Dala-Demokraten skriver, ett klart politiskt, bra program. Den mycket kraftiga satsningen på arbetsmarknadspolitiken är dock ett uttryck för den kollektiva solidariteten med de människor som är arbetslösa och de som hotas att bli arbetslösa.

Det var tydligen vad man hade uppfattat som det väsentliga i den budget som nu framläggs. Jag undrar, är detta uttryck för en borgerlig värdering av det budgetförslag som föreligger? Satsningen på utbildning och forskning är en klar politisk målsättning, och det är en mycket stark programpunkt i budgeten. Den satsningen tillsammans med en framtida progressiv näringspolitik understryker på ett mycket bestämt sätt socialdemokratins bestämda vilja att i praktisk politik om sätta sin politiska paroll om arbete, trygghet och utveckling. Vilka alternativ till detta vi har att vänta från oppositionens sida återstår att se. Slutligen, herr talman, har regeringsfrågan varit uppe till behandling. Det har sagts att eftersom socialdemokraterna och bondeförbundet kunde samsas i en regering skulle det väl inte vara så stora svårigheter att också para ihop de tre borgerliga partierna. Jag som har erfarenhet från den tiden skulle gärna vilja rekommendera t.ex. herr Holmberg att vara litet försiktig, ty det är inte så roligt att regera tillsammans med de där partierna. Vad blev vi utsatta för? Jo, vi fick resa land och rike runt och tala om grispremier, svartrost och annat sattyg. Jag hoppas att ni slipper genomgå den pärsen.
Herr talman! Herr Einar Eriksson gav mig en smula på pälsen och ställde vissa frågor till mig. Eftersom han brukar vara road av att få en uppercut tillbaka skall jag försöka servera en sådan. För det första sade herr Einar Eriksson — jag förstår inte varifrån han har fått det — att den svenska kronan skulle ha den högsta köpkraften i Europa. Det måste vara en fullständig missuppfattning. 1949 års krona är i dag värd, om jag inte tar fel, 47 öre. Jag tror att vi i inflationsloppet har en mindre hedrande plats, inte i toppen men ganska högt upp. För det andra frågade herr Einar Eriksson: Är verkligen vårt lands ekonomiska situation så hopplös som oppositionen gör gällande? Det är mig veterligt inte någon som har gjort gällande att vårt lands ekonomiska situation skulle vara hopplös, däremot är den besvärlig. Vi har emellertid en förnämlig produktionsapparat i fullt trim. Bekymret i dag, som jag ser det, är handikappat med vårt höga kostnadsläge. Det gäller att sanera vår samhällsekonomi. Det tar sin tid och fordrar krafttag. Herr Einar Eriksson frågade för det tredje om man från oppositionshåll kunde vänta några motioner i fråga om mervärdeskatten. Vi utlovar, herr Einar Eriksson, en motion från högerpartiet om vi finner en sådan erforderlig för att rätta till vad vi anser vara fel i den proposition som Kungl. Maj:t kommer att framlägga. Jag tror dock inte det skulle vara passande med en sådan motion innan Kungl. Maj:ts proposition föreligger. Bevillningsutskottets ärade ordförande skulle nog ta oss ordentligt i örat då, och det vill vi inte utsätta oss för.